Herr talman! Bakgrunden till det ärende från justitieutskottet vi har att diskutera i dag är förmodligen den värsta olyckan i modern tid. Den inträffade utanför Svedala hösten 2004, då en kraftigt berusad långtradarchaufför orsakade fem människors död. Chauffören, som hade kommit med färjan till Ystad, visade sig ha en promillehalt på 1,8 och dömdes så småningom till fyra års fängelse. Man kan kanske i ett annat ärende diskutera hur länge en person som orsakar fem människors död ska sitta i fängelse, men det är inte dagens diskussion. Det som hände var att Ystads hamn såg att detta var ett problem som kanske hade överskuggats av andra intressen. Man tillsatte därför frivilliga nykterhetskontroller via ett auktoriserat vaktbolag, vilket fick väldigt god verkan. Man såg en minskning av antalet trafikonyktra, och som man beskriver det fanns det också en insikt hos chaufförerna att de inte kunde köra i land i Ystads hamn oavsett om de hade en promillehalt i blodet eller inte. Dock konstaterade länsstyrelsen efter ett tag att detta att göra utandningsprov eller trafiknykterhetsprov är något som åligger polisen eller andra myndigheter inom tull och kustbevakning, varför ett tillsynsärende väcktes där det konstaterades att Ystads hamn inte hade rätt att genomföra detta. Fortfarande tyckte man dock att det var viktigt att denna typ av nykterhetskontroll kunde fortsätta att genomföras, varför man till regeringen ansökte om att få en författningsändring. Det är den författningsändring vi diskuterar i dag. Man har under tiden fram till i dag utbildat ett antal personer som ska vara auktoriserade och kunna utföra denna typ av utandningsprover, som det i första hand handlar om. Tyvärr har inte verksamheten i så stor utsträckning fått det genomslag man önskat - alltför få personer har utbildat sig till och auktoriserat sig som trafiknykterhetskontrollanter. I grunden tycker vi från alliansregeringen att det är bra, och det finns som vi har uppfattat det ingen annan uppfattning i utskottet heller. Polisen är den myndighet som ska syssla med brottsbekämpning, och det är även den enda myndighet som kan syssla med brottsbekämpning. Vad gäller brottsförebyggande arbete är vi däremot många som måste delta. Vi vet att det brottsbekämpande arbetet ofta hamnar i kläm om vi tar resurser i anspråk från polisen för brottsförebyggande arbete, och därför tycker vi att det är bra att denna typ av nykterhetskontroller kan göras i hamnar. Det finns alltså inget annat förslag än att gå vidare och yrka bifall till detta. Man kan fråga sig hur det ser ut i dag - är det en bra situation? Läser man Sydsvenskan, vilket vissa av oss gör, vet man att det inte bara i Ystads hamn utan även i Trelleborgs hamn finns ett problem. Exempelvis har närpolischefen sagt att "situationen är uppenbarligen för jävla dålig" - ursäkta svordomen. Det finns alltså anledning att gå vidare med och följa upp dessa frågor på ett bra sätt. Vi vet att onyktra förare i dag utgör precis samma risk som 2004, då den värsta olyckan i modern tid inträffade. Därmed, herr ordförande, yrkar jag bifall till utskottets förslag.